Herr talman! Det är inte så underligt att det är svårt att rekrytera nämndemän. Samtidigt som ansvariga inom regering och domstolar samt också justi tieutskottets majoritet framhåller att det är viktigt med en kunnig och representativ nämndemannakår, säger åtminstone justitieutskottets majoritet att den inte är villig att gå med på full ersättning för förlorad arbetsförtjänst och en kontinuerlig fortbildning för uppdraget. Nödvändig information får nämndemannen bekosta själv. För nämndemän finns det ”inget utrymme för arvodesbetalning vid information ——-. Framställningen avslås.” Detta kärva besked fick lagman Bo Frank vid Gävle tingsrätt. Bo Frank hade hos domstolsverket ansökt om sammanträdesarvode för 21 nämndemän som deltog vid en informationsdag, anordnad av Gävle tingsrätt. Informationen gällde den nya påföljden ”samhällstjänst”, som en tid skall prövas i bl.a. Gävle. Om man som nämndeman har ambitionen att informera sig som t.ex. i det här fallet om en ny påföljd som skall ligga till grund för domen, krävs det att man deltar helt utan ersättning, även om det innebär inkomstbortfall. Herr talman! Lekman innebär att man inte är fackman, men det får inte betyda att man är helt okunnig inom det aktuella fackområdet. Utskottsmajoriteten anser att någon organiserad eller permanent fortbildningsverksamhet inte är lämplig, eftersom man är rädd för att nämndemännen då inte längre förblir lekmän. Det skulle syfta till en juridisk utbildning. Detta resonemang är både befängt och absurt. Det tar minst tio år att utbilda sig till domare. Vad vpk kräver är att årets lyckade satsning på fortbildning skall permanentas. Den fortbildning som nämndemän har fått genom det anslag som tillfördes i fjolårets budget har inneburit ungefär en dags fortbildning. Menar verkligen utskottsledamöter här i kammaren, att om nämndemännen får en dags utbildning varje år, skulle det syfta till en juridisk utbildning? Som även utskottet uttalar bedriver Nämndemännens riksförbund förutom rent fackliga studier även fortbildningsverksamhet. Det kan, som exempelvis i Örebro län lördagen den 21 april, handla om Trakasserier av och övergrepp mot kvinnor. Denna fortbildningsverksamhet är mycket viktig, och Nämndemännens riksförbund måste ges möjlighet att fortsätta med den. Lekmännen offrar här en lördag för en fortbildning som man anser sig behöva. Herr talman! Vpk anser att nämndemän skall ha ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt principen att arvodet skall motsvara sjukförsäkringsersättningen plus 10 96. Vi anser även att nämndemän skall kunna få fortbildning i organiserad form genom tingsrätterna. För detta behövs pengar. Vi föreslår att 1 600 000 kr. tillförs domstolsverket för detta ändamål. Nämndemannaföreningen har framfört att man har ekonomiska problem. För att det inte skall inverka på fortbildningsverksamheten föreslår vi ett anslag av 100 000 kr. Jag yrkar därmed bifall till reservationerna 7 och 8 och i övrigt till utskottsbetänkandet.

Herr talman! Miljöpartiet är med på två reservationer, nr 9 och 10, som jag yrkar bifall till. Reservation 9 handlar om säkerhetssal i Svea hovrätt. Bakgrunden är att den säkerhetssal som finns i Stockholm är provisorisk. Den är nästan hundraprocentigt belagd, och den ligger i Stockholms tingsrätt. Det innebär att när hovrätten, som också är en överbelagd domstol, behöver tillgång till denna sal, måste man gå över till tingsrätten. Det är inte rationellt. Det innebär att man inte kan använda de dödtider, som det alltid blir i en rättegång, till annat arbete. Regeringen har nu beslutat att man skall satsa på en ny säkerhetssal som uppfyller alla kända krav. Den skall läggas i tingsrätten. Kvarstår fortfarande att hovrätten inte har någon säkerhetssal. Hovrätten är dessutom ganska trångbodd totalt sett med små salar och besvärliga arbetsförhållanden. Regeringskansliet påstår enligt uppgift att den nyplanerade salen skall täcka det behov som finns i Stockholmsområdet. Jag tillåter mig att starkt tvivla på det. Utskottet konstaterar litet slarvigt att man därmed tycker att frågan är löst. Då finns det inte anledning att göra någonting mer. Lokaliseringen lägger man sig inte i. Eftersom vi är det enda parti som har något yrkande finns det ingen anledning att gå i clinch om detta. Vi vet väl att regeringen läser våra motioner ordentligt. Man har nu ett år på sig att komma till en annan uppfattning. Annars kommer under allmänna motionstiden som ett brev på posten en ny motion om säkerhetssal i Svea hovrätt. Reservation 10 handlar om handläggningstiderna i skattemål. Utskottet konstaterar att man med hjälp av de nya taxeringsbestämmelserna kommer att få ned handläggningstiderna. Fromma önskningar har vi sett ofta i denna kammare. Verkligheten blir inte alltid sådan. Jag tycker det är ganska fantastiskt att man inte vågar sätta upp målsättningar som vore mer eller mindre självklara för att upprätthålla någonting som liknar rättssäkerhet och vettig behandling av folk. Jag föreställer mig att samtliga partier kommer tillbaka även på denna punkt om inte de nya taxeringsbestämmelserna leder till det som regeringspartiet och socialdemokratiska riksdagsgruppen påstår här. Herr talman! Jag yrkar bifall ånyo till reservationerna 9 och 10.
Herr talman! Först vill jag yrka bifall till justitieutskottets hemställan i betänkandet om anslag till domstolsväsendet och därmed också yrka avslag på samtliga reservationer. Man kan väl lugnt säga att i stort är partierna överens om hur domstolsväsendet skall fungera. Vi är också överens om att det skall fungera bra. Birgit Henriksson tog nära till storsläggan, måste jag säga, när hon inledde sitt anförande här i kammaren med att säga att vi socialdemokrater öser bidrag över allting annat än rättsväsendet. Det vill jag på det bestämdaste protestera emot. I kammaren här skall man bl.a. diskutera polisväsendet som fått stora resurser detta år, men den diskussionen kommer litet längre fram. Inte heller domstolarna har varit indragna i de allmänna besparingsåtgärder som drabbat andra områden. Några kommentarer till vad andra har sagt. Kjell-Arne Welin talade om att det är viktigt att förbättra arbetsmiljön. Det försöker vi också göra. Vi har faktiskt anslagit de medel som domstolsväsendet kan använda när det gäller datorisering. Förhoppningsvis skall det bli bättre så att de kan göra mer, och då får domstolarna också mer resurser. Anders Svärd och Berith Eriksson har varit inne på frågan om nämndemannaersättningen. Den behandlades förra året då den höjdes. Vi finner ingen anledning att göra det nu igen. En utredning har kommit med förslag som är på remiss. Vi får se vad den innehåller när den kommer till vårt utskott. Kent Lundgren talade om säkerhetssalen. Det står mycket utförligt redovisat i betänkandet att man givit byggnadsstyrelsen i uppdrag att påbörja arbetet med en säkerhetssal i Stockholm. Därigenom tillgodoses de krav som Kent Lundgren framfört. Frågan om lokaliseringen tycker inte jag att utskottet skall lägga sig i. Det vore ungefär samma sak som att lägga sig i vilka fängelser och andra anstalter som skall byggas i Sverige. Det får ankomma på regeringen att besluta om detta. Förhoppningsvis slipper vi därmed få en motion som ett brev på posten, som Kent Lundgren sade. Med detta vill jag ånyo yrka bifall till betänkandet.

Herr talman! Ulla-Britt Åbark sade att vi är i stort sett överens. Hon tyckte jag tog till storsläggan när jag uttryckte mitt missnöje med skötseln av rättsväsendet. Men det har faktiskt hänt alldeles för många saker som har stört rättsordningen. Man halverade t.ex. fängelsetiderna av besparingsskäl. Då stämde inte dom överens med tid som straff skulle vara. Det satte många domstolar i bryderi. Man införde t.ex. samhällstjänst, men bara på några ställen. På det viset har vi inte längre likhet inför lagen överallt i vårt land. Det är sådana saker som jag menar är mycket allvarliga. När det gäller ersättningen till nämndemännen är det sant att den uppjusterades förra året. Men samtidigt vill jag säga att detta är en belysande fråga. Vpk och socialdemokraterna har tyckt att ersättning många gånger är viktigare än själva rättssäkerheten. Tidigare var nämndemannauppdraget ett hedersuppdrag. Någon som allmänheten satte tillit till blev vald att företräda allmänheten i våra domstolar. Det minst viktiga är alltså egentligen arvoderingen. Det viktigaste är rättssäkerheten.
Herr talman! Jag vill säga till Ulla-Britt Åbark att det är riktigt att utskottet inte skall lägga sig i lokalisering o.d. Felet är bara att utskottet inte svarar på det som motionen gäller. Motionen gäller nämligen en säkerhetssal till, inte den som finns på tingsrätten i dag, eller den som nu skall tillkomma på tingsrätten. Om man avser att behålla den provisoriska salen på tingsrätten också, trots att man bygger en ny sal, är det klart att man kapar av köbildningen. Men vi brukar ju räkna med att har man mellan 80 och 85 96 beläggning på våra fängelser, så är det väldigt svårplanerat. Högre får man alltså inte gå. Dagens säkerhetssal, den provisoriska, är nästan belagd till 100 90. Alltså finns det köbildning, och planeringssvårigheterna blir då stora. Vad motionen begär är en säkerhetssal till, inte en förbättring av den redan beslutade.
Herr talman! Representationen kan aldrig bli vad man önskar, om inte nämndemännen får ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Jag vill säga till Birgit Henriksson att man inte kan leva på ett hedersuppdrag. Särskilt om man får inkomstbortfall, skall man känna det så hedersamt att man skall kunna ta den ekonomiska förlusten. Men jag fick inget svar från Ulla-Britt Åbark när det gällde fortbildning för nämndemän och de pengar som utskottet anser att de inte skall ha.
Jag vill erinra om att replikskiftet gäller Ulla-Britt Åbarks anförande. Men jag ville ge Berith Eriksson möjlighet att bemöta de synpunkter som Birgit Henriksson framförde.
Herr talman! Ulla-Britt Åbark buntade ihop centerns ståndpunkt med vpk:s i frågan om nämndemannaersättningen. Jag vill i all stillsamhet bara påpeka att det trots allt finns en skillnad. Huvudpoängen i reservationen från centerpartiets sida är att vi anser att det skall vara lika lön för lika arbete. I och för sig är det ett problem, sade jag, att ersättningarna är låga. Vi har inte föreslagit några höjningar, men vi vill ha lika lön för lika arbete. Vad man skall få i ersättning för att vara nämndeman skall inte vara beroende av om man har en inkomst förut. Det är ett viktigt uppdrag i sig, och det bör vara lika lön.
Herr talman! Ulla-Britt Åbark säger att man så långt det är möjligt har tillgodosett behovet av tekniska hjälpmedel inom domstolsverket. Jag tror faktiskt att detta är fel. De datorer som skulle användas av kanslipersonalen måste man ju kunna få plats med, så att arbetet underlättas för dem som skriver ut domar osv. De skall inte behöva skriva samma sak gång efter annan. Datorer borde finnas till varje kanslianställd inom domstolsväsendet. Jag förstår inte, Ulla-Britt Åbark, vad det är som skulle förhindra att domstolarna tar emot mer tekniska hjälpmedel, och jag skulle vara tacksam om Ulla-Britt Åbark kunde tala om det för mig. Jag har alltså svårt att se vad det skulle finnas för hinder.
Herr talman! Jag förstod inte riktigt Birgit Henriksson, när hon sade att samhällstjänst inte är detsamma som likhet inför lagen. Om jag missuppfattade ber jag om ursäkt, men annars kunde jag kanske få en förklaring. När det gäller allsidigheten tycker jag att det är viktigt att vi får en så allsi dig kader av nämndemän som möjligt. Det är den viktigaste frågan, tror jag. Sedan kan jag i och för sig hålla med Berith Eriksson om att man inte kan leva på ett hedersuppdrag. Berith Eriksson tog också upp frågan om utbildning och information. Vi har skrivit ganska mycket om det i betänkandet, och jag tycker att det är en bra och utförlig beskrivning av vad som har hänt. Förra året fick man exempelvis 5 milj.kr. till en bred informationsinsats för nämndemännen. Det är, som det står i betänkandet, ett upprag för domstolarna att se till att man som nämndeman får en bra utbildning, samtidigt som man inte skall bli jurist på denna utbildning. Man skall fortfarande vara lekman — det är också utomordentligt viktigt. När det gäller Kjell-Arne Welins påpekande om tekniska hjälpmedel, står det faktiskt i betänkandet att man anskaffar sådana hjälpmedel i den takt som är möjlig. Jag kan alltså inte hänvisa till någonting annat än det vi har skrivit i betänkandet.

Herr talman! När jag talade om samhällstjänsten, menade jag det sätt på vilket man införde den. Det har redan uppstått turbulenser i vårt samhälle. I en kommun har man för ett brott dömt till fängelse, utan att man har haft något alternativ. I grannkommunen har man för exakt samma brott dömt till samhällstjänst, och när möjligheten till samhällstjänst förverkats har man inte dömt till fängelse utan tillämpat den konstruktion som infördes här i höstas. Jag menar att detta skapar ojämlikhet inför lagen, eftersom lagen då inte tillämpas lika för alla medborgare i Sverige. Även lagmän har klagat på detta, bl.a. en av dem som satt till doms i ett av försöksområdena. Han ringde, och vi hade ett samtal där han sade: ”Hur skall jag kunna döma till samhällstjänst när t.o.m. ett nästan lindrigare brott renderar fängelse i grannkommunen?” Sådana här nyheter, som införts och som man inte tillämpar fullt ut under hänvisning till penningbrist, är enligt min mening ett samhälleligt ont. Vi bör inte agera på detta sätt.
Herr talman! Det som jag tog upp först, angående avslag på ansökan om sammanträdesarvode för nämndemän i Gävle, visar ju hur det är ställt med pengar för utbildningsoch informationsbehov. Men vad vi kräver i vår reservation är att en organiserad fortbildning för nämndemän skall komma till stånd, en fortbildning av den typ som man har haft i år. I betänkandet står att någon mer organiserad eller permanent verksamhet som syftar till en egentlig juridisk utbildning för nämndemännen kan inte anses lämplig. När jag läste detta kom jag spontant att tänka på att man år 1905 i riksdagen fattade beslut om att det skulle byggas skolkåtor. Man ansåg att man inte kunde ta in samebarnen i vanliga hus, för då skulle de inte vilja syssla med renskötsel längre. De skulle bara få nödig utbildning i att läsa, skriva och räkna — annars skulle utbildningen inverka på deras näring. Detta är ungefär samma sak. Om nämndemännen skall få en organiserad och kontinuerlig fortbildning, kan vi inte i rimlighetens namn säga att det syftar till en juridisk utbildning — det är ju att underskatta den juridiska utbildning som vi har i dag.
Herr talman! När det står i betänkandet att man skaffar teknisk utrustning i den takt som är möjlig, förmodar jag att den enda begränsningen är de ekonomiska ramarna. Jag har utomordentligt svårt att förstå varför det inte skulle vara möjligt att skaffa teknisk utrustning. Denna utrustning tar ju inte större plats än den redan befintliga. Om man ersätter det som är ur tiden med något som är i tiden i tekniskt hänseende, borde det vara helt möjligt när inte platsen utgör någon begränsning. Jag har därför, Ulla-Britt Åbark, utomordentligt svårt att förstå att det skulle finnas något annat hinder än just de ekonomiska ramarna. Jag och övriga i folkpartiet anser att det är av stor vikt att den tekniska arbetssituationen i domstolarna förbättras.
Herr talman! Jag fick inget svar av Ulla-Britt Åbark. Hon hörde kanske inte vad jag sade. Jag skall därför upprepa det. Vad vi i miljöpartiet begär i vår motion är en ny säkerhetssal, dvs. ytterligare en, i Stockholmsområdet. Regeringskansliet påstår att den som nu byggs skall räcka till för att täcka Stockholmsområdet. Vi brukar ta till oss domstolsfolk då och då och lyssna på vad de har att säga. Och jag har lyssnat på domstolsfolk även i detta fall, och jag anser att regeringskansliet har fel. Därför kommer min motion, om inte något händer, som ett brev på posten.
Herr talman! Om jag har förstått Birgit Henriksson rätt menar hon att det är fel att vi har infört samhällstjänst, eftersom den inte fungerar i alla kommuner. Men det var ju faktiskt en försöksverksamhet, och vi får hoppas att Birgit Henriksson och övriga moderater så småningom kommer att ändra uppfattning. Till Berith Eriksson vill jag säga att man kanske i och för sig kan jämföra alla grupper, och då kan man ju också jämföra med samerna på det sätt som Berith Eriksson gjorde, dvs. att de inte skulle få utbildning. Men nu är det inte som Berith Eriksson säger. Följande står faktiskt i betänkandet: ”Medel för nämndemännens utbildningsoch informationsbehov anvisas över domstolsverkets budget. Vissa medel återstår också av 1988 års tilläggsanslag.” Det finns alltså pengar. Men vpk anser tydligen att budgeten skall öka. Jag vill än en gång hänvisa Kjell-Arne Welin till det som står på s. 4i betänkandet. Där anges orsakerna till att denna tekniska service inte kan göras bättre och snabbare än i dag. Jag yrkar fortfarande avslag på alla reservationer och bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Den i särklass största frågan som vi faktiskt har att ta ställning till i riksdagen i dag gäller försäkringsrätterna och deras placering i domstolssystemet. Jag tycker att den frågan har blivit alldeles för litet debatterad med tanke på den avgörande betydelse den får både för försäkringsrätterna och för kammarrätterna. I årets budgetproposition har regeringen föreslagit en integration av försäkringsrätterna i de tre kammarrätterna. Domstolsverket utredde denna fråga på regeringens uppdrag, och domstolsverket ansåg att tiden nu var inne för att handläggningen av socialförsäkringsmålen skulle flyttas över till de allmänna förvaltningsdomstolarna. Domstolsverket redovisade sitt uppdrag och ansåg att lösningen att föra socialförsäkringsmålen vidare till den vanliga instanskedjan i de allmänna förvaltningsdomstolarna, dvs. länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt, var den lämpligaste. Men domstolsverket ansåg också att socialförsäkringsmålen vid övergången i en första etapp kanske bäst skulle höra hemma i ett fåtal länsrätter. Under 1989 utarbetades en idéskiss av tjänstemän på justitiedepartementet. I denna idéskiss, som egentligen handlade om domstolsväsendets framtida organisation, pekade man bl.a. på att socialförsäkringsmålen skulle tillföras kammarrätterna. Vid remissbehandlingen av denna idéskiss framförde regeringsrätten och de tre kammarrätterna åsikten att socialförsäkringsmålen skulle kunna överklagas direkt, från socialförsäkringsnämnden till något annat ställe. De avstyrkte alltså förslaget i idéskissen. De menade att detta förslag inte var förenligt med kammarrättens uppgift och inte heller med dess verksamhetsformer eller med målens beskaffenhet, dvs. att de gick direkt från en försäkringsnämnd till kammarrätterna. Länsrätten i Stockholm angav i sitt remissvar att det var rimligt att försäkringsrätterna skulle integreras med länsrätterna. Efter denna remissomgång beslutade regeringen att en parlamentarisk utredning skulle tillsättas. Direktiven till denna parlamentariska utredning är faktiskt en ganska intressant läsning. Där kan man läsa att denna utredning skall se över principer, t.ex. att tyngdpunkten skall ligga i första instans, att det skall vara en lokal förankring av målen, att det skall vara ett starkt lekmannainflytande och att det skall vara en renodling av domstolsinstanserna. Man menar att det skall ske en översyn av instansordningarna så till vida att den första domstolsprövningen skall ske i tingsrätt eller länsrätt. Och det har sagts att kostnadsmedvetandet skall vara stort. Detta är några av de viktigaste principerna då det gäller domstolsutredningens arbete. I budgetpropositionen understryks ytterligare att regeringen anser att det är viktigt att domstolsutredningen skall se över instansordningarna.

Till yttermera visso säger regeringen för säkerhets skull i budgetpropositionen att den senare kanske kan tänka sig en annan ordning. Med andra ord menar regeringen att den nu skall flytta in försäkringsrätterna i kammarrätterna. Kammarrätterna skall alltså avgöra socialförsäkringsmålen, och länsrätterna skall hoppas över. Men senare anser regeringen ändå att något kanske skall göras åt detta. För alla de människor som arbetar med dessa frågor är det en mycket konstig ordning att de först får vara med om en förändring och sedan kanske får vara med om en annan. Jag kan inte förstå att man, när man redan vet att det skall bli en annan ordning, inte låter den andra ordningen ske redan nu eller i varje fall låter domstolsutredningen, som har fått i uppdrag att se över instansordningen, också se över dessa frågor. Man kan konstatera att socialförsäkringsmålen i dag är ca 9 000. Samtidigt som domstolsutredningen har i uppgift att försöka minska antalet mål i kammarrätterna flyttar man med hjälp av försäkringsdomstolarna 9 000 mål till kammarrätterna. Om man skulle tänka sig en ordning där man i stället går via länsrätt, kan man utgå från att det stora flertalet mål skulle stanna i länsrätterna och att det kanske i stället skulle bli 2 500 mål som skulle passera vidare till kammarrätten. Då skulle dessa 2 500 mål som i dag avgörs i överförsäkringsdomstolen kanske minska till 500. Det finns alltså ingen rim och reson i regeringens förslag. Detta är en mycket stor och viktig fråga. Jag tycker att vi borde ha debatterat den avsevärt mycket mer innan riksdagen går till att fatta beslut i ärendet. Jag yrkar bifall till reservation 11, som jag tycker innebär den logiska och riktiga lösningen av frågan.
Herr talman! Britta Bjelle beskriver i stort sett samma bakgrund som jag gjorde i mitt anförande när jag talade om försäkringsrätternas integration. Jag påpekade också att vi inte har så mycket tid och att vi med tanke på personalen måste vara redo att fatta beslut. Idéskissen från justitiedepartementet och domstolsverkets utredning har varit samtida remisser. Med anledning av dessa borde vi för personalens skull kunna fatta beslut. Såvitt jag förstår är Britta Bjelle också mot att flytta målen över till kammarrätten. Det är precis vad vi moderater har sagt. Vi säger att det för oss tyngst vägande skälet att upprätthålla instansordningsprincipen, dvs. att prövning i första instans bör ske i länsrätten och överprövning i kammarrätten, är att vi då flyttar målen till länsrätten. Om jag uppfattar Britta Bjelle rätt var detta precis vad också Britta Bjelle ansåg vara det lämpligaste och bästa. Jag har tidigare hört att man från folkpartihåll talat om att det brådskar, att vi egentligen inte har tid att vänta och att vi måste ta ställning nu. Då förstår jag inte varför man vill ytterligare utreda frågan, när utredningar redan är gjorda. Jag yrkar än en gång bifall till reservation 12 i det här ärendet.
Herr talman! Skälet till att vi i folkpartiet tycker att det är rimligt att domstolsutredningen får i uppdrag att studera denna fråga mer är att det finns en del komplikationer. Skall dessa mål gå till samtliga länsrätter på en gång, eller skall de gå till ett fåtal länsrätter? Var skall man göra av personalen? Skall den spridas över hela landet, eller skall den vara samlad med den kompetens som onekligen finns i försäkringsrätterna i dag och därmed flytta försäkringsrätterna in i några enstaka länsrätter? Gör man det kan effekten bli att en länsrätt i sig blir en oerhört liten avdelning. Den nuvarande länsrätten kan bli en liten avdelning, därför att en stor försäkringsdomstol flyttas in i länsrätten. Det finns alltså många svåra frågor där jag åtminstone från folkpartiets synpunkt inte är alldeles säker på vad som är det bästa. Man har ju tillsatt en domstolsutredning, vars huvudsyfte är att se till att de flesta målen avgörs i första instans, länsrätt eller tingsrätt, och har till uppgift — jag redogjorde för de olika principerna — att se på kostnadsansvaret och annat. När en utredning finns tycker jag att den också skall få chans att titta på en av de största förändringar som för närvarande sker inom domstolsväsendet.
Herr talman! Vi från moderat håll menar att frågan är så pass utredd, att när vi i dag väl har fattat ett principbeslut, kan man i lugn och ro och med den personal som vet vad det innebär för framtiden, omorganisera på bästa sätt.
Herr talman! Jag förstår inte varför Birgit Henriksson och jag debatterar. I princip har vi samma inställning, nämligen att man måste börja i en annan instans. Varför skall vi fatta ett principbeslut och låta andra utreda hur det skall gå till? Det vore väl rimligt att låta den domstolsutredning som är parlamentariskt tillsatt och vars uppgift är just att se på instansordningen låta göra det, i stället för att fatta något slags principbeslut nu och sedan låta andra se på samma fråga.

Herr talman! Det lät på Britta Bjelle som om vi inte hade diskuterat denna fråga. Jag vill då bara påpeka att vi faktiskt hade en utfrågning i ärendet med företrädare för kammarrätten och försäkringsrätterna som lade fram sina synpunkter. Försäkringsrättens organisation har varit föremål för överväganden sedan 1988. Då borde vi alltså kunna fatta beslut snart. Frågan har varit ute på remiss. Så nog tycker jag att frågan är tillräckligt behandlad. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Till Ulla-Britt Åbark vill jag säga: Om man tycker att en stor och genomgripande förändring som sker med försäkringsrätten är nog debatterad därför att man 1988 började diskutera frågan och att man efter två år är mogen att fatta beslut, måste jag säga att två år ur mitt perspektiv inte är så lång tid. Bortsett från det, finns det ju inga klara lösningar. Det är detta som är intressant. Kammarrätten, regeringsrätten och personalen som har att göra med dessa frågor inom andra områden är tveksamma till vilket som är den bästa lösningen. Kammarrätten har påpekat att den i stort sett förmodligen inte kommer att kunna tillhandahålla föredraganden. Där finns väldigt stora rekryteringsproblem som är komplicerade och svårlösta. Hur kan man då i det läget säga att frågan är färdigdebatterad när det råder delade meningar och man egentligen inte ens vet om kammarrätten klarar av situationen? Just av det skälet tycker jag att den parlamentariska utredning som har fått sina principer fastlagda, enligt vilka regeringen ändå tycker att man framöver skall arbeta i socialförsäkringsmål, även om just inte i dag, skall få arbeta. Att nu fatta ett beslut för att ta upp frågan om två år igen verkar inte vara någon särskilt god eller logisk lösning.

Herr talman! I det betänkande JuU2S som vi nu skall diskutera om domarbanan behandlas en proposition i samma ämne som bygger på en departemental utredning med namnet ”Domarbanan — Utbildning och meritvärdering” som fick sina direktiv under 1988. Frågan om domarutbildningen och tillsättning av domare är en central fråga i rättssystemet. Stor del av rättstryggheten vilar på att domarens skicklighet och oväld inte kan eller får ifrågasättas. Domaren är domstolens och rättens yttersta spjutspets personifierad. Över dennes kunskap och kompetens får inga tvivel resas. Till domaren har den tilltalade, målsägaren och andra aktörer i domstolen att fästa sin tillit. Domaren blir därför centralgestalten som leder processen och fattar de strategiska besluten under processens gång. Från moderat håll har vi under ett antal år understrukit detta förhållande och menar att domarens särställning i rättsstaten rimligen bör föranleda att utbildningen, meritvärderingen och inte minst tillsättningen av domare bör ägnas alldeles särskild uppmärksamhet. Vi välkomnade därför utredningen och propositionen. Resultatet blev dock inte det vi hade förväntat oss, varför vi har ett antal reservationer fogade till betänkandet. Regeringsförslaget innehåller en klar markering att skicklighet skall fälla avgörandet vid tillsättning av domare. Det finns dock flera oklarheter som enligt vår mening bör hänskjutas till den pågående domstolsutredningen. Ett riktmärke bör vara att det s.k. kallelseförfarandet skall upphöra. Målet bör vara att få till stånd ett tillsättningsförfarande som garanterar domarens oväld och självständighet i förhållande till såväl statsmakterna som parter och andra intressenter. Tillsättningsförfarandet har ett starkt samband med domarutbildningen och andra med domarkarriären sammanhängande frågor, som också tas upp i propositionen. Även dessa, tycker vi, bör hänskjutas till domstolsutredningen. Detta är innehållet i reservation 1, till vilken jag yrkar bifall. I propositionen föreslås att tjänsteförslagsnämnden skall utökas med en representant för TCO-S. Det är egendomligt att regeringen förutsätter att just TCO-S har den person eller de personer inom sina led som kommer att tillföra nämnden just den kunskap som nämnden behöver. Finns det något annat motiv, är detta motiv enbart avsett att undergräva syftet med nämndens verksamhet. Vi avvisar bestämt en utökning med en facklig representant, eftersom vi tror att exempelvis Advokatsamfundet har en betydligt större kunskap och större kompetens än TCO-S. Man kan fråga sig varför just TCO-S skall ha en ledamot med i nämnden. Det vore intressant att av regeringens företrädare här i kammaren få en analys av detta val. I reservationerna 4 och 6 diskuterar vi moderater kompetensutökningen i tjänsteförslagsnämnden. Jag yrkar bifall till dessa reservationer. Herr talman! För att korta debatten vill jag slutligen bara anmäla att vi moderater i reservation 9 tar upp frågan om förtroende för rättsväsendet och i reservation 10 frågan om domares anställningsvillkor. Jag yrkar bifall också till dessa reservationer.

Herr talman! Domstolarna utgör hörnstenarna i vårt rättssamhälle. Därför är det allvarligt att det på senare år har varit mycket svårt att rekrytera unga kvalificerade jurister till domarbanan. Vid några hovrätter har det rent av inte funnits några kompetenta sökande. Av dem som ändå har sökt sig till domarbanan är det alltför många som efter en tid hoppar av. Orsakerna till detta är naturligtvis många — dessutom är det inte lätt att göra något åt dessa: jämförelsevis dåliga löner, karriärens utformning, dålig arbetsmiljö, familjesociala skäl osv. Avhoppen går ut över allmänheten, de rättssökande medborgarna. Ärendehögarna växer, och den tid som det tar att få ett mål avgjort blir alltför lång. Rättssäkerheten kan alltså inte upprätthållas! I den proposition från regeringen om domarbanan som vi nu behandlar föreslås en del förändringar som vi i folkpartiet länge har efterlyst. Vi tycker därför att det är bra att sådana nu kommer. Det handlar t.ex. om att skickligheten skall sättas främst vid tillsättning av ordinarie domartjänster. Det handlar också om den förkortade och sammanhållna domarutbildningen. Men vi har fortfarande ett par invändningar mot regeringsförslaget, vilka vi redovisar i två reservationer — reservationerna 5 och 8. Reservation 5 gäller den s.k. tjänsteförslagsnämnden, som föreslås få ytterligare en ledamot som skall representera domstolarnas kanslipersonal. Det låter rimligt. Också vi i folkpartiet menar alltså att det är rimligt att denna personal får vara med i nämnden. Men i nämnden finns det redan nio ledamöter. Ytterligare en ledamot skulle göra nämndens arbete otympligt. Vi ser alltså gärna en representant för kanslipersonalen i nämnden. Men utöka inte för den skull antalet ledamöter i nämnden! Det räcker, som sagt, med nio ledamöter. Med reservation 8 söker vi råda bot på de avhopp från domarbanan bakom vilka det finns familjesociala skäl. Vi vill att hela domarutbildningen skall förläggas till en hovrätt eller till en större tingsrätt. Man skulle då slippa kringflyttningen mellan tingsrättsstäderna med alla de olika sociala besvär som denna för med sig. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 5 och 8 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi i vänsterpartiet kommunisterna anser att det är av ytterst stor vikt att kunniga och omdömesgilla jurister söker sig till domarbanan. Vpk stöder i väsentliga delar de ändringar som föreslås i propositionen. Domare skall alltså i första hand tillsättas efter en skicklighetsbedömning, och den s.k. börjedagsregeln skall slopas. Däremot delar vi inte utskottsmajoritetens åsikt att de högsta domartjänsterna, de s.k. rådstjänsterna, skall tillsättas efter ett kallelseförfarande. Vi anser att även dessa tjänster skall kungöras lediga och att tjänsteförslagsnämnden även när det gäller dessa tjänster skall få göra en skicklighetsbedömning. Med nuvarande ordning kan farhågor och diskussioner uppstå om politiska utnämningar. Vi anser därför att tilltron till rättsväsendet skulle öka med ett mera öppet och demokratiskt tillsättningsförfarande beträffande rådstjänsterna. Ledighet för vård av barn skall enligt utskottsmajoriteten inte räknas som en merit. Man anser att det skulle leda för långt. Men under den tid då en kvinnlig aspirant, fiskal eller assessor är hemma för vård av barn förkovrar sig hennes manliga kolleger på något av de områden som räknas som en merit vid tjänstetillsättning. Det handlar inte bara om att få räkna föräldraledigheten som arbetad tid vid beräkning av förtjänst, eftersom det är meriterna, skicklighetsbedömningen, som i första hand räknas. Vi anser att framför allt vård av barn är en erfarenhet som är väl så utvecklande för personen i fråga som motsvarande tid är för exempelvis en tjänsteman inom socialvården. Tjänsteförslagsnämnden skall utökas med en facklig representant, och det tycker vi är bra. En domare har ju flera funktioner, och alla bör belysas vid en skicklighetsbedömning. En domare är alltså domare bland andra domare och även arbetsledare för kanslipersonalen. Men en domare skall även möta enskilda människor som inte behärskar domstolarnas regler och språk, människor som är helt utlämnade till domarnas skicklighet i en annan betydelse än den som diskuteras i fråga om skicklighetsbedömningen. För att en skicklighetsbedömning skall vara komplett skall, menar vi, en representant för allmänheten ingå i tjänsteförslagsnämnden och kunna delta vid bedömningen av en domares meriter. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3. Framför allt reservation 3 inne håller egentligen mer än ett yrkande.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

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Vi i miljöpartiet är bara med på en reservation här. Det gäller reservation 3 om kvoteringsregler, som vi har gemensam med vpk. Det är så riktigt som Berith Eriksson säger. Det är alltså egentligen fråga om två yrkanden. Jag skall emellertid uppehålla mig något vid detta med vård av barn. Vilka krav ställs på en domare? Jo, en domare skall vara pedagogisk, ha viss psykologisk fallenhet och kunna bedöma de människor som han har framför sig — dels offer, dels gärningsmän. Att vårda barn är någonting som man lär sig mycket av. Jag beklagar dem som inte har fått göra det, men de har i så fall någonting att se fram mot. En människa som vårdar barn genomgår en mognadsprocess, och jag unnar alla att uppleva det. Det är en mycket nyttig erfarenhet, rent mänskligt sett, i domarkarriären, åklagarkarriären och poliskarriären. Om det inte hade varit så ont om domare hade vi nog väckt en miljöpartimotion om betydligt hårdare kvotering efter kön, men eftersom domarkåren först måste byggas upp och domaryrket göras attraktivt får vi avvakta tills det är praktiskt genomförbart. Jag yrkar bifall till reservation 3.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer. Utbildningen av domare är mycket viktig. Det finns många kriterier som skulle kunna tas med i en meritvärdering, och i dag har Berith Eriksson och Kent Lundgren påpekat vikten av vård av barn. Jag håller med om att vård av barn är oerhört viktigt, men jag tror inte att vård av barn i sig skall vara en merit för att bli domare. Det finns andra områden där vård av barn är betydligt viktigare som merit, men det är områden som inte tas upp i detta betänkande. När det gäller skicklighetskriteriet tror jag också att det är nödvändigt att det är den som är mest lämpad som blir domare. I övrigt anser jag att detta betänkande är bra — det är därför jag yrkar bifall till hemställan i det. Göran Ericsson påpekade det olämpliga i att en TCO-S-representant skall vara med i tjänsteförslagsnämnden. Jag tror tvärtom att det är bra att en facklig representant finns med i nämnden, någon som kanske pratar ett annat språk än juristerna, vilket Berith Eriksson också var inne på. Därmed får nämnden personalkategoriernas syn på tjänstetillsättningarna, och det är också viktigt.
Herr talman! Jag vill bara säga något mycket kort till Ulla-Britt Åbark. Jag framställer två önskemål när det gäller folk inom rättsväsendet över hu vud taget. Det ena är juridisk kompetens, och det andra är mänsklig kompetens. Erfarenhet av arbete med människor är för mig en mycket viktig faktor när det gäller att hantera frågor om vad som är rätt och fel för just människor.
Herr talman! Till Ulla-Britt Åbark vill jag säga att vård av barn måste kunna räknas som merit framför allt inom alla tjänster som innebär arbete med människor. Det är också en jämställdhetsfråga. Under den tid som kvinnan — det är oftast kvinnan — är hemma och vårdar barn kan mannen förkovra sig, som det heter, och på det sättet klättra snabbare på karriärstegen. Det räknas alltså inte som någon förkovran att vara hemma och vårda barn. Här måste framför allt vi kvinnor ställa upp för att få till stånd en förbättring.
Herr talman! Jag fick inget svar av Ulla-Britt Åbark. Hon säger att det är bra med en facklig representant, och då blev det någon från TCO-S. Varför blev det inte någon från SKTF, LO, SACO, HTF eller något annat fackligt förbund? Varför just TCO-S? Vilka eminenta kunskaper har just en företrädare för TCO-S som gör att han eller hon är lämplig att ingå i tjänsteförslagsnämnden? Varför ingår inte någon från åklagarmyndigheten eller polisen? Om man skall sätta in en person i tjänsteförslagsnämnden som skall tillföra denna nämnd någonting, måste man alltså noga analysera vilken bakgrund och vilka resurser den personen har som gör att han kan tillföra kunskap. I stället blir det en facklig företrädare, av alla människor i detta samhälle. Socialdemokratiska betänkanden gynnar fackliga företrädare — om de kan någonting eller inte är ointressant. Därmed motarbetar man syftet med tjänsteförslagsnämnden i stället för att förstärka den. Då skall Ulla-Britt Åbark gå upp i talarstolen och säga att det är socialdemokraternas målsättning med just detta förslag, och ingenting annat.
Herr talman! Utskottsmajoriteten tycker att det är lämpligt att flertalet domstolskategorier skall vara med i nämnden, och det tycker vi i folkpartiet är rimligt. Men majoriteten vill att man därmed också skall utöka antalet ledamöter i nämnden från nio till tio. På vilket sätt får inte flertalet domstolskategorier, som ni skriver, Ulla Britt Åbark, vara med i nämnden om en representant för kanslipersonalen, för övrigt organiserad i TCO-S, skall räknas in bland de nio? Flertalet domstolskategorier kommer att vara med ändå.
Herr talman! Först vill jag ta upp det som Berith Eriksson och Kent Lundgren sade om merit för vård av barn. Tanken kan väl inte vara att barnlöshet inte skall ha någon betydelse alls i domarmeriteringen. Vi socialdemokrater känner till moderaternas inställning till fackliga representanter, och den bekräftades ytterligare av Göran Ericssons inlägg. TCO-S bereds nu plats i tjänsteförslagsnämnden, och det är TCO-S som skall se till att det blir en kunnig person. Jag är helt övertygad om att dessa personer är kunniga.
Herr talman! Det som Ulla-Britt Åbark sade blev väl ändå litet fel. Den som inte är hemma och vårdar barn kan ju vara ute på arbetsmarknaden. Vad jag sade var att den tid som en kvinna är hemma och vårdar sitt barn inte räknas som en merit, medan kvinnor och män som inte är hemma och vårdar barn kan förkovra sig på ett område som räknas som en merit vid en domartillsättning.
Herr talman! Vi skall väl inte förlänga den här debatten alltför mycket, Ulla-Britt Åbark. Berith Eriksson har sagt det mesta av vad jag ville säga. Om miljöpartiet dessutom får igenom sin värntjänst så småningom, blir det rikliga tillfällen för alla yrkeskategorier att få lära sig att jobba med människor.
Herr talman! Nu måste jag säga att jag inte förstår någonting. Jag har bett om svar på en fråga, och då går Ulla-Britt Åbark upp och säger att socialdemokraterna känner till moderaternas inställning till facket. Det var inte något svar på min fråga. Vad jag frågade var: Varför skall en företrädare för just TCO-S sitta i tjänsteförslagsnämnden? Vi moderater är inte negativa till fackligt arbete — tvärtom. Där det hör hemma är vi positiva till det. Men vad kan en medborgare som råkar vara medlem i TCO-S tillföra tjänsteförslagsnämnden? Det är återigen min fråga. Det kan vara vem som helst av TCO-S alla medlemmar — men förmodligen är det en ombudsman som behöver något att göra. Herr talman! Det är uppseendeväckande att denna mycket enkla fråga, som inte innehåller särskilt många ord, icke kan besvaras.
Herr talman! Om inte Göran Ericsson vet att TCO-S faktiskt organiserar de flesta inom de arbeten som utförs på domarkanslierna, vill jag bara lämna en upplysning om detta. Kanslipersonalen vill fortfarande föra fram synpunkter på vem som blir domare. Kanslipersonalen skall också arbeta tillsammans med domarpersonalen. Det är oerhört viktigt att man får synpunkter även från de här människorna.
Herr talman! Jag tror inte att jag kommer särskilt mycket längre med den här frågan. Nu fick jag svaret att TCO-S organiserar människor inom domstolarna fackligt. Tjänsteförslagsnämnden är inget fackligt organ och inget fackligt forum. Min fråga kvarstår: Vad skall TCO-S representant göra i tjänsteförslagsnämnden?

Fru talman! Budgetpropositionen såvitt avser jordbruksavsnittet är minst sagt mager i år, så att säga. Mycket är mörklagt, och vi känner naturligtvis till skälet till detta, nämligen att det i andra delar av dessa hus just nu pågår förhandlingar om hur den framtida jordbrukspolitiken, sett i ett längre perspektiv, skall föras. En viktig fråga i de förhandlingarna rör i högsta grad innevarande växtodlingsår; det är en uppgörelse om priserna och de ekonomiska villkoren för detta år. Jag vill gärna nu uttrycka förhoppningen att vi snabbt får en sådan uppgörelse, att jordbruksnäringen vet vilka villkor som kommer att gälla detta år. Vi skall ju inte ha en långt utdragen process med sammanblandning mellan de långsiktiga och de kortsiktiga förhandlingarna. För övrigt har väl också de andra stora förhandlingar som ägt rum dessa dagar mycket stor betydelse — jag tänker naturligtvis då på de ekonomiska uppgörelser som nyligen träffats. De har också stor betydelse för jordbruket. Det är väl närmast så att våra skatter och avgifter, som är högst i världen, våra skyhöga räntor och vår galopperande inflation har ett minst lika brutalt avgörande på de framtida förhållandena för jordbruksnäringen. Emellertid får vi i dag nöja oss med att kommentera och fatta beslut om ett mindre antal inte riktigt så s.k. tunga frågor som de kommande ärendena. Jag vill i detta sammanhang inskränka mig till att kommentera några av de moderata reservationerna i detta betänkande. Vi föreslår besparingar på några punkter. Till att börja med gäller det anslaget till lantbruksnämnderna, närmare bestämt jordbruksfonden. Det är alltså lantbruksnämndernas jordbruksfastigheter som vi tycker snarast bör säljas. Lantbruksnämnderna skall ju inte inneha jordbruksfastigheter för sin egen skull; de fastigheterna skall säljas så att de kommer andra näraliggande, enskilda jordbruk till del. Vi föreslår alltså en besparing om 65 milj.kr. på denna punkt. Vi föreslår också en minskning av anslaget till jordbrukets rationalisering. Jordbruket skall vara en näring som bär sina egna kostnader. Jordbrukarna vill vara egna och fria företagare, och vi tycker att rationaliseringsanslaget därför kan minskas. Samma marknadsekonomiska aspekter lägger vi på skogsvårdsorganisationernas investeringsanslag. Det gäller i första hand det anslag som är föreslaget till fröplantager. Vi menar att kostnader för investeringar i fröplantager och kostnader för framställning av frö och plantor skall läggas på priset på plantorna. Därför kan vi minska detta anslag. Vi för också ett resonemang och har lagt en reservation kring anslaget till Ösi, Översiktliga skogsinventeringar. Vi tycker att när den verksamheten snart är avslutad kan vi minska anslaget med 20 milj.kr. Vi har i vår motion därvidlag också framhållit den fina verksamhet som utförs av den s.k. riksskogstaxeringen. Det utförs alltså ett visst dubbelarbete. Vi vill också minska stödet till byggandet av skogsbilvägar med 60 milj.kr. Byggandet av skogsbilvägar är en mycket lönsam investering, som förvisso inte behöver stödjas med statliga medel. Däremot bör man omedelbart tillåta kostnadsavdrag för byggande av de vägarna. Därmed skulle dessa investeringar komma till stånd i samma utsträckning utan att belasta statskassan. De frågor som har med fiske att göra kommer senare i debatten att beröras av Jens Eriksson. Låt mig bara, när jag nu har chansen, kommentera en enda fråga, nämligen anslaget till och statsbidraget till bildande av fiskevårdsområden. Jens Eriksson kommer också att diskutera denna fråga. Bildandet av fiskevårdsområden är för alla inblandade parter — fiskevattenägare, sportfiskare och fiskevårdare — en mycket viktig verksamhet. Mycket återstår när det gäller bildandet av fiskevårdsområden i vårt land. Det är en till stor del oegennyttig insats som vattenägarna åtar sig. Vi har också varit överens om att detta sker av ett så pass samhällsnyttigt motiv att verksamheten är berättigad till statsbidrag. Detta motiv är enligt min uppfattning inte förändrat efter den 1 september 1990, det datum som anges i propositionen. Det är tvärtom i högsta grad angeläget att denna verksamhet kan fortsätta. Ett villkor för detta är att samhället tar en viss del i de dryga kostnader som denna verksamhet medför. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till de moderata reservationerna i detta betänkande.